Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar har givit anledning till ett ovanligt stort antal motioner och ett ganska digert utskottsutlåtande. Det saknas ingalunda orsak härtill — frågan om lärarutbildningen är utomordentligt betydelsefull, och de beslut som vi i dag fattar får verkningar långt fram i tiden. Alla våra barn och ungdomar skall under några för deras utveckling utomordentligt betydelsefulla år leva en stor del av sin tid tillsammans med sina lärare, och det är givetvis inte betydelselöst, hurudan läraren är, vilken inställning han har till eleven, hur han ser på sin uppgift. Det är också viktigt att läraren har goda kunskaper. Men det räcker inte med enbart utbildning — det måste också finnas fallenhet och intresse för uppgiften. Visserligen kan väl detta sägas om varje yrke, men jag är övertygad om att det är särskilt angeläget i fråga om lärargärningen, där fostran av eleverna hör till de primära uppgifterna. Någon har sagt: Om du är lärare, undervisa då inte bara i ämnen — lär de unga vad det är att leva! Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att utskottet velat understryka behovet av att lärarens uppgift som fostrare klart betonas i de bestämmelser och anvisningar som kommer att utfärdas. Jag är likaledes till freds med förslaget att det av lärarutbildningen skall framgå att denna fostran skall anknyta till de grundläggande etiska värderingar, som innefattas i 1962 och 1964 års skolbeslut och att detta i skrivelse till Kungl. Maj:t skall ges till känna. På denna punkt har ju herr Nelander, vars anförande jag tidigare har instämt i, talat utförligare, och jag kan nöja mig med vad jag här sagt. Att jag därjämte delar ecklesiastikministerns och utskottets mening att den nya lärarutbildningen måste bli ett led i den fortgående skolreformen och hos läraren grundlägga vilja och förmåga till omvärdering och ständig förbättring av skolans arbetssituation, kurser och lärostoff, är så självklart att det knappast behöver sägas. Med hänsyn inte minst till lärarens fostrande uppgift och behovet av fallenhet och intresse för läraruppgiften anser jag det angeläget att onödiga spärrar för inträde på lärarbanan inte skapas. Det har diskuterats rätt ingående såväl under utredningsstadiet som senare i propositionen, i motioner, under utskottsbehandlingen och senast här i dag, huruvida kravet för inträde till klasslärarutbildningen skulle fastställas till genomgånget gymnasium. För egen del kan jag inte inse, att det skall vara nödvändigt. Det finns inte så få, som av olika skäl inte kunnat skaffa sig gymnasiekompetens under tidigare år och som först senare återvänt eller återvänder till bokliga studier och då ofta som elever i fackskolan, där de har goda möjligheter att vinna inträde. Många av dessa når för övrigt utomordentligt goda studieresultat, och en del av dem kan givetvis vara mycket lämpliga lärarkandidater. Enligt min mening vore det oriktigt att genom alltför rigorösa behörighetskrav försvåra deras inträde på lärarbanan. Samtidigt måste kravet på tillräcklig förutbildning tillgodoses. I reservation nr 1 har man funnit en rimlig medelväg, som jag anser mig kunna tillstyrka.

Han tillägger, att han avser att senare föreslå Kungl. Maj:t att avskaffa benämningarna läro-, övningsoch yrkesämnen. Jag citerar med stor tillfredsställelse detta uttalande och uttalar förhoppningen att förslaget i fråga kommer att genomföras så snart som möjligt. Jag finner det synnerligen angeläget. I detta sammanhang vill jag också säga några ord med anledning av motion II: 862 med Stellan Arvidson som motionär.

Till dessa ämnen hör de som vi tidigare och alltfort benämner övningsämnen. Självfallet kan även undervisningen i andra ämnen tjäna den estetiska fostran, och enligt motionärens mening bör varje lärare vara i någon mån estetiskt skolad och ha förmåga att inrikta sina elever på konstens och naturens skönhetsvärden och att stimulera dem både till konstnärlig aktivitet och till konstnärlig konsumtion. Jag tycker att detta är så bra sagt av herr Arvidson, att det borde läsas in till protokollet. Jag vill för egen del gärna instämma i vad han här har sagt. Utskottet framhåller för sin del önskvärdheten av att möjligheterna till estetisk fostran beaktas såväl vid detaljutformningen av planerna för lärarutbildningen som vid den framtida tillämpningen och föreslår att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ger till känna vad utskottet sålunda anfört i anledning av motionen. På den punkten har jag ingen annan mening än utskottets.

Lika salomoniskt som beträffande den frågan har utskottet också löst frågan om klasslärarnas möjligheter att tjänstgöra över stadiegränserna, där utskottet finner att den inställning som intas i propositionen i väsentlig mån tillgodoser syftet med motion II:65 till föregående års riksdag. Det är önskvärt att det beredes sådana möjligheter, och jag förutsätter att så kommer att ske. Många av de frågor som aktualiseras i propositionen skall enligt departementschefen bli föremål för ytterligare utredningar och undersökningar. På många punkter får vi, som herr Källstad tidigare framhållit, i dag besluta utan att veta vad det slutgiltiga resultatet kommer att innebära. Dit hör t.ex. utbildningen av de personer som saknar lärarutbildning men under många år på ett förtjänstfullt sätt verkat i grundskolan som klasslärare på heltid. Det är flera talare som berört denna fråga, och jag vill också understryka, att det i åtskilliga fall rör sig om personer som skulle vara ett mycket värdefullt tillskott till den permanenta lärarkåren, om de erhölle lärarutbildning. Också departementschefen har framhållit detta i propositionen. Denna utbildning skulle enligt departementschefens mening eventuellt kunna vara kortare än den normala. Skolöverstyrelsen har fått i uppdrag att närmare utreda den frågan.

Det är angeläget att frågan löses utan tidsutdräkt med hänsyn till den osäkra ställning som de berörda personerna nu har. Herr talman! I mitt inlägg har jag berört några få detaljer i det stora ämneskomplex som diskussionen i dag gäller, men då de stora frågorna redan utförligt har behandlats, skall jag nöja mig med detta. Utöver vad jag tidigare har yrkat ber jag även att få yrka bifall till de reservationer, där mitt namn förekommer.

Herr talman! På alla områden behövs nu mycket bättre utbildning än tidigare. Samtidigt är vi medvetna om angelägenheten av att det inte skall ta alltför lång tid att få ut människorna i arbetslivet. Dels råder det brist på folk på en mängd områden där det krävs lång utbildningstid, dels innebär en lång utbildningstid att människorna får börja utöva sitt yrke först sedan deras största verksamhetslust och ungdomliga entusiasm och initiativkraft är över. De är uppe i medelåldern innan de på allvar får börja utöva sitt yrke. Detta är ett dilemma, och vi måste hålla styvt på att utbildningen i intet fall får bli längre än vad som är sakligt motiverat. Beträffande många områden har vi också den uppfattningen att det inte räcker med aldrig så gedigen yrkesutbildning från början, utan att det behövs ständig fortbildning och vidareutbildning. Dessa synpunkter gäller i alldeles särskilt hög grad läraryrket. I den nuvarande bristsituationen är det viktigt att vi snarast möjligt får ut lärare av alla kategorier. även om vi kan tänka oss en tid då utbildningen av lärare har kommit i fatt behovet, kvarstår kravet på unga lärare. De betyder mycket för skolan. Vi skall alltså aldrig göra utbildningstiden längre än som är nödvändigt, och vi behöver inte göra detta. Den första utbildningen skall nämligen vara en minimiutbildning som sedan skall kompletteras och byggas på under hela den yrkesverksamma tiden. Jag beklagar mycket herr Nordstrandhs yttrande om fortbildningen. När vi genomförde grundskolan ersatte vi skolpliktslagen med en skollag som inskärper rätten till utbildning. Därmed följer också plikten att tillgodogöra sig denna utbildning. Men vi ansåg att det var rätten som var det väsentliga och som skulle fastslås i lag. Rätten till vidareutbildning uppleves säkert av de flesta lärare som mycket mera väsentlig än en skyldighet att underkasta sig fortbildning. Herr Nordstrandh sade att de flesta lärare fortbildar sig på ett eller annat sätt. Visst gör de det — det har de alltid gjort. Men att vi nu är tvungna att komplettera den ganska vildvuxna flora av fortbildning som har växt fram på lärarnas eget initiativ och i största utsträckning på egen bekostnad med en mer systematisk och organiserad fortbildning kan inte upplevas som något negativt. De blivande lärarna måste ha klart för sig redan vid inträdet på lärarhögskolan att »här får jag min grundutbildning, men sedan fortsätter utbildningen så länge jag är verksam som lärare». Hos de gamla lärarna, som inte utbildats under dessa förutsättningar, är för närvarande och säkerligen för överskådlig tid framåt önskan om vidareutbildning så mycket större än våra resurser för att tillgodose deras önskan att man sannerligen inte behöver riskera någon tvångsinkallelse. Jag beklagar att sådana uttryck som tvångsinkallelse och utegångsförbud i samband med fortbildningen har fällts här i kammaren. Jag vill alltså ha grundutbildningen så kort som möjligt. Därav följer naturligtvis att jag anser att fackskolan som grund är bättre än gymnasiet. Den kompromiss som redovisas i reservation nr 1 — att man skall ha fackskola som grund men därutöver gymnasiekunskaper i svenska, engelska och matematik — innebär ingen förkortning av utbildningen. Man kompletterar inte efter genomgången fackskola dessa tre ämnen till gymnasiekunskaper på ett sommarlov, utan det blir ett års förlängning av studierna; tiden blir alltså densamma som om man från början hade gått igenom gymnasiet. När det gäller den sakliga motiveringen för att kräva högre utbildning ser jag på de förhållanden som har rått hittills. Vi håller på att bygga upp en ny skola. Det betyder att vi också skall ha en ny lärarkår. Om vi tänker på vårt gamla skolväsen är emellertid småskolan den skola som mest liknar vad vi vill ha i det nya skolväsendet. Det har vid enhetsskolans och grundskolans genomförande i många sammanhang omvittnats att småskolan är vår modernaste skola.

Herr Blidfors talade om att det behövs kunskaper vida utöver det stadium man själv undervisar på. Naturligtvis gör det det. En småskollärare skall lära barnen de fyra räknesätten med hela tal i talområdet 1—1 000 men behöver naturligtvis ändå kunna en del om bråkoch procenträkning o.s. v., vilket kommer in på nästa stadium. Däremot behöver småskolläraren faktiskt inte veta något om trigonometri och analytisk geometri. Det går bra att lära barn de fyra räknesätten med låga tal ändå. Herr Nordstrandh menade att vi inte skall teoretisera utan hålla oss till verkligheten. Jag — och troligen åtskilliga andra här i kammaren — känner personligen många av de småskollärare som har varit pedagogiska föregångare när det gällt att göra småskolan till vår modernaste skola men som inte har förutsättningar för högre matematik. Det är ett ämne som vissa, i övrigt mycket begåvade människor är »ordblinda» för. De skulle alltså ha varit automatiskt utestängda, om man hade ställt krav på gymnasiekunskaper. Det är för att vidga rekryteringsbasen så mycket som möjligt som jag vill ha fackskolan som grund. Herr Mattsson yttrade en hel del om förutsättningarna för att framgångsrikt utöva läraryrket som jag hjärtligt kan instämma i. För lärare på varje stadium behövs det gedigna kunskaper på det stadium där han skall undervisa och ett stycke därutöver. Därtill krävs vad som brukar sammanfattas som fallenhet för lärarkallet. Det är emellertid inte samma kunskaper som erfordras på alla stadier och icke heller samma fallenhet. Vi har utomordentliga gymnasielärare och högstadielärare som passar förträffligt på dessa stadier men som ingen skulle falla på idén att släppa lösa i en småskoleklass, ty då skulle det bli synd om både dem och ungarna. Vi har alldeles förträffliga småskollärare som skulle vara totalt bortkomna och djupt olyckliga om de ställdes inför 30 tonåringar. Olika egenskaper och fallenhet behövs på olika stadier i undervisningen. Av gymnasieläraren måste vi kräva, förutom fallenhet, mycket gedigna kunskaper som fordrar vetenskapliga studier. Detta begränsar fältet. Det hjälper i och för sig inte hur stor fallenhet han har för läraryrket — har han inte även dessa grundliga kunskaper, så kan man inte sätta honom att undervisa på det stadiet. Av småskolläraren krävs det mycket mera begränsade fackkunskaper, men i stället kan större tonvikt läggas vid fallenheten. Av mellanstadiets lärare, folkskollärarna, krävs det naturligtvis betydligt mera fackkunskaper än av lågstadiets lärare, men fortfarande är det mera fråga om bredden på kunskaperna och intressena än på vetenskapliga studier inom de olika ämnesområdena. Därför tror jag att det också inom den kategorin finns åtskilliga som icke är lämpliga för gymnasiestudier, som ju ändå skall lägga grunden för vetenskapliga studier, men som kan bli utomordentligt goda lärare på mellanstadiet. Jag är delvis benägen att instämma i herr Arvidsons särskilda yttrande, jag vill här ta upp vad han sade om att vi bör försöka utplåna gränserna mellan de olika stadierna. Vi måste nog säga oss att det är gränserna mellan närliggande stadier som bör tas bort. Jag har redan talat om att det finns en väldig klyfta mellan gymnasium och småskola. Lärarna bör kunna gå över från ett stadium till det närmast liggande stadiet. Mellanskollärarna bör ha möjlighet att gå till högstadiet i något ämne, och i det ämnet skall de naturligtvis äga kunskaper både motsvarande gymnasiets krav och högre, men detta gäller alltså bara enstaka ämnen. Dessa ökade kunskaper kan de erhålla genom att delta i fördjupningskurser på lärarhögskolan och genom vidareutbildning, men de behöver inte ha dem vid inträdet i lärarhögskolan. När det gäller ämneslärarnas förkunskaper vill jag framhålla att vi också bör tänka på hur vi har fått våra nuvarande ämneslärare. Jag tror inte att det är för mycket sagt att flertalet av dem inte har varit inställda på att välja lärarbanan redan när de börjat sina studier, utan de har efter avlagd studentexamen haft specialintressen. De ämnena har de börjat studera närmare vid universitetet, och när det efter ett par år blivit aktuellt att fundera över vad de skulle använda sina förvärvade kunskaper till har lärarbanan kommit in i bilden som ett alternativ, men den har alltså inte varit det primära skälet till studierna. Naturligtvis har många siktat på den redan från början, men säkerligen har en hel del av våra allra bästa ämneslärare börjat studera utan en tanke på att ägna sig åt lärarkallet. Om vi lägger upp en lärarutbildning som är isolerad från den akademiska utbildningen i övrigt kommer vi att gå miste om många av de allra bästa ämneslärarna. Jag är alltså mer rädd för att skapa en klyfta mellan ämneslärarnas utbildning och övrig akademisk utbildning än att skapa en klyfta mellan klasslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen. Nu kan det ju hända att, när kompetensutredningen blir färdig med sitt arbete och vi får ta ställning till det, vi kommer fram till uppfattningen att även den akademiska utbildningen i stort skall bygga på fackskolans allmänbildningsgrund, även om den kräver gymnasiekunskaper i de ämnen som skall studeras. Då kommer frågan i ett annat läge. Jag anser alltså att herr Arvidson är för tidigt ute med sitt särskilda yttrande, och därför har jag inte kunnat ansluta mig till det. Jag skulle vilja säga en sak om en annan lärarkategori som vi har för närvarande och som har varit till mycket stor nytta för skolan, nämligen de som sent har kommit in på lärarbanan. Det sägs ibland att en lärare är en människa som hela livet går i skolan. Det ger onekligen en viss ensidighet. Men lyckligtvis har lärarkåren aldrig bara bestått av människor som hela livet gått i skolan. Tidigare, när utbildningsförhållandena var mycket sämre än de är nu, var det många studiebegåvade ungdomar som var tvungna att gå direkt ur folkskolan ut i yrkeslivet men som senare sökte sig tillbaka till en utbildning, gick igenom folkskoleseminarium och alltså kom in i lärarkåren vid mera framskriden ålder. Vi har under senare tid fått alla dessa som det redan har talats om här i dag, som har måst rycka in och hjälpa skolan under lärarbristens tider och där ofta sedan på allvar blivit intresserade och stannat i skolan.

även om det har varit lärarbrist och ekonomiska svårigheter som har varit orsaken därtill, har det varit en mycket stor tillgång för skolan. Jag vill uttrycka den förhoppningen att vi även i fortsättningen, när utbildningsväsendet har byggts ut, så att ingen ung människa behöver avstå från utbildning och när bristsituationen är hävd, trots detta kommer att få ett icke obetydligt inslag i lärarkåren av personer som har varit yrkesverksamma på annat håll. För att bara ta ett exempel vill jag nämna att det inte är alldeles ovanligt, att människor upptäcker oanade peda 3ogiska anlag hos sig själva när deras egna barn kommer upp i skolåldern. Då bör det finnas möjligheter för dem att helt enkelt bli omskolade till lärare utan att börja om från början. Vad sedan beträffar integreringen av de olika stadierna tror jag att man överskattar nödvändigheten av en gemensam grundutbildning. Däremot tror jag inte att man kan överskatta betydelsen av att de olika lärarkategorierna redan på utbildningsstadiet får litet kännedom om varandra och får börja samarbeta. Därför har jag anslutit mig till reservation nr 6, där det förordas att de små lärarhögskolorna snarast möjligt skall avvecklas. För att hålla mig till verkligheten och inte till teorierna har jag under den tid vi hållit på med behandlingen av denna proposition intervjuat unga lärare, som nyligen har avslutat sin utbildning, om hur de har upplevt situationen. De som har gått på lärarhögskola omvittnar samfällt att något av det mest positiva och givande där var de gemensamma psykologiska och pedagogiska seminarierna med lärarkandidater från de olika utbildningslinjerna som dock enligt deras mening varit alltför få. Därvidlag måste vi verkligen lägga an på en integrering och dessutom sedan naturligtvis ute på fältet, på studiedagar och pedagogiska dagar och sådant. Vi måste låta de olika stadierna diskutera de problem som dock är gemensamma för dem alla. Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 6 och på övriga punkter bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill beklaga, att fröken Olsson inte fattat eller snarare inte velat fatta vad jag sade om fortbildning, delvis i en tillspetsad bild just för att fröken Olsson skulle förstå. Tyvärr tog jag bilden från värnpliktslivet, och det var väl det som förvillade fröken Olsson till de alltför hårda ord, som jag förmenar att hon använde, Fortbildning skall lärarna givetvis få — det har de alltid fått — och det behövs mycken fortbildning. Jag hoppas att fröken Olsson åtminstone har förstått, att jag inte talat mot fortbildning som en del av lärarnas utbildning. Det är alltså frågan om fortbildningens förläggning det gäller. Får jag påminna fröken Olsson om följande, ifall fröken Olsson inte har läst den motion som ligger bakom mitt yttrande i kammaren. I motionen erinras om att ecklesiastikministern i slutstadiet av lärarlöneförhandlingarna i höstas lade fram en organisationspromemoria, innehållande bla. skyldighet för lärare att delta i fortbildning, dels. vid sidan av Övrig tjänstgöring, dels under ferietid. Sedermera drogs denna promemoria tillbaka, och det löneavtal som träffades kom inte att bygga på en organisatorisk förutsättning som innesluter skyldighet för lärare att delta i fortbildning på det sätt som departementet ursprungligen avsett. Det förhållandet, fröken Olsson, att en arbetsgivare vid ett förhandlingstillfälle dragit tillbaka en planerad organisationsförändring innebär givetvis inte något hinder för arbetsgivaren att framföra liknande planer vid ett annat förhandlingstillfälle. Vad som däremot kan vara diskutabelt — och det är detta saken här rör sig om — är att en myndighet som företräder arbetsgivaren— staten begär att i en sådan fråga bli bunden av riksdagen. Gentemot den av departementschefen hävdade uppfattningen beträffande fortbildningens förläggning «= förfäktar = arbetstagarsidan principen, att sådan av skolmyndighet anordnad fortbildning som är betingad av förändringar av undervisningsverksamheten skall ske inom ramen för lärarens reguljära tjänstgöringstid. Jag vill också framhålla, att det för vår arbetsmarknad i dess helhet gäller, att den fortbildning, som arbetsgivaren önskar att de anställda skall underkasta sig, utförs på tjänstetid som arbetsgivaren ställer till förfogande. Det finns väl principiellt sätt ingen anledning att införa någon annan regel, när det gäller lärares fortbildning. Så var det med den saken, fröken Olsson.

Herr talman! Fröken Olsson tycks mena att den konstruktion av förkunskapskraven, som vi motionärer gjort, skulle medföra en förlängning av utbildningstiden med ungefär ett år, och att man alltså skulle komma fram till ungefär samma totala utbildningstid som vid genomgång av gymnasium. Det är väl inte så säkert, och för övrigt räknas det även i propositionen med speciella behörighetsvillkor. Det krävs kunskaper i särskilt specificerade ämnen enligt fackskolans läroplan, vilket kan innebära att det i individuella fall blir nödvändigt med komplettering. Nu skall ju denna fråga överlämnas till kompetensutredningen, som med hänsyn till vad LUS uttalat om klasslärarutbildningen skall utarbeta detaljerade bestämmelser i samråd med skolöverstyrelsen. Vi har emellertid framhållit att det allmänna behörighetskravet när det gäller fackskola, gymnasium och motsvarande skulle kunna accepteras bara under förutsättning att de speciella behörighetskraven gäller krav på kunskaper i för lärarutbildningen relevanta ämnen — detta vill jag särskilt understryka — såsom svenska, engelska och matematik enligt gymnasiets läroplan. Och när det i propositionen talas om »motsvarande utbildning» har vi preciserat detta med en hänvisning till att vissa folkhögskolekurser och korrespondensstudier kan komma i fråga. Vidare vill jag hänvisa till vuxenutbildningen som naturligtvis bör få sådana resurser att där kan tas emot ett antal utbildningskomplettander i kvällsgymnasier, vuxengymnasier, korrespondensinstitut m.m. Det är som sagt inte säkert att det skulle röra sig om ett helt års förlängning av utbildningen, utan det borde kunna räcka med någon termin.
Herr talman! Herr Nordstrandh och jag har principiellt olika inställning till fortbildningen. Jag anser att fortbildningen skall vara en del av lärarutbildningen, som alltså inte bör ske i ett sammanhang. Jag är övertygad om att det i framtiden blir nödvändigt med fortbildning som direkt led i lärarutbildningen, vilket lärarkandidaterna också bör veta den gång de börjar sin utbildning. Jag kan inte tänka mig annat än att denna fortbildning måste förläggas till ferietid. Om fortbildningen förläggs till terminerna, kommer detta att förrycka skolarbetet alltför mycket. Det har talats om att varje lärare skulle genomgå fortbildning vart tredje år, och det skulle alltså betyda att en tredjedel av lärarkåren vore ledig för fortbildning. Det skulle medföra rent kaos i skolorna. Jag utgår därför från att fortbildningen skall äga rum på ferietid och att den skall på så sätt vara obligatorisk att den ingår som ett led i lärarutbildningen. Formerna för utbildningen och framför allt de ekonomiska villkoren är en förhandlingsfråga, som vi får återkomma till. Till herr Källstad vill jag säga, att det är meningslöst att tala om bara en termins förlängning av utbildningen. När vi inte har intagning till lärarhögskolorna mer än en gång om året, så betyder en termins ytterligare studier ett helt års förlängning. Dessutom undrar jag, om det är så lätt att komplettera tre ämnen på en termin. kunskaper i särskilt specificerade ämnen enligt fackskolans läroplan, så sammanhänger det med att fackskolan har olika linjer. Alla linjer i fackskolan ger inte förkunskaper i de ämnen som den blivande klassläraren behöver. Den som inte gått någon av dessa linjer i fackskolan eller som studerat vid folkhögskola eller liknande skall tentera i vissa ämnen enligt fackskolans kursplan. Men kungsvägen till klassläraryrket skall vara studier på vissa linjer i fackskolan, efter vilka man omedelbart vinner tillträde till lärarutbildning.
Herr talman! Frivillig utbildning, fröken Olsson, har alltid ingått i en lärares utbildning — det har jag redan sagt flera gånger — och det kommer den att göra även i fortsättningen. En lärares utbildning tar aldrig slut. Det är ingenting nytt att konstatera detta. Däremot innebär, fröken Olsson, fortbildning vid sidan av övrig tjänstgöring eller under ferietid, som är beordrad av arbetsgivaren, en ökning av tjänstgöringstiden och är alltså en avtalsfråga.

Herr talman! Några av oss högerledamöter med herr Carlshamre i spetsen väckte vid 1966 års riksdag en motion, i vilken vi föreslog att det skulle ordnas någon form av utbildning för de personer som tjänstgör inom skolväsendet utan att ha den föreskrivna utbildningen. Statsutskottet uttalade sig mycket positivt och sade bl.a. att detta var en fråga av stor vikt för skolväsendet, att antalet outexaminerade lärare var betydande och att dessa hade gjort skolväsendet stora tjänster. Utskottet ansåg också att det krävdes relativt begränsade åtgärder. Resultatet av riksdagsbehandlingen blev att riksdagen, såsom utskottet hade föreslagit, i skrivelse till Jag noterade med tillfredsställelse att departementschefen i proposition nr 4 till årets riksdag berörde denna fråga och underströk vikten av åtgärder. Men han framhöll naturligtvis att saken först måste utredas, och det utredningsuppdraget hade skolöverstyrelsen fått. Med anledning av propositionen väckte sedan herr Arvidson och herr Nordstrandh motioner där de ånyo påpekade att åtgärder måste vidtas. Och så skrev statsutskottet åter mycket positivt i frågan. Jag är mycket tacksam för all denna positiva behandling. Men man kan inte underlåta att fråga sig om det verkligen skall behöva ta så lång tid. Nu avvaktar vi med spänning, om förslag skall kunna läggas fram så att utbildningen kan starta i höst. Jag vill bara, herr talman, i all korthet uttala den förhoppningen att åtgärder skall vidtas så snart som möjligt.

Herr talman! Låt mig konstatera att det under de senaste åren verkligen skett en upprustning av samhällets kulturfrämjande verksamhet samtidigt som de konstnärer, som fått del av samhällets stöd, kunnat arbeta i större frihet än tidigare. Den fråga vi nu närmast behandlar gäller konstnärsstipendierna. Det är fyra organ som svarar för utdelningen av de statliga konstnärsstipendierna: styrelsen för Sveriges författarfond, Akademien för de fria konsterna, Musikaliska akademien och Konstnärsstipendienämnden. Dessa organ har begärt anslagshöjningar med sammanlagt 3,2 miljoner kronor för det kommande budgetåret. Men departementschefen vill för sin del bara tillstyrka en anslagshöjning på 300 000 kronor. Vidare kan man konstatera att enbart stipendiemyndigheterna för måleri m.m. har begärt en höjning av anslagen på drygt 2,3 miljoner kronor. Departementschefen tillstyrker på denna punkt en höjning på bara 180 000 kronor. Jag vill i detta sammanhang erinra om att den anslagshöjning på 390000 kronor utöver regeringens förslag, som mittenpartierna framlade i motioner vid 1966 års riksdag, också avsåg att i sin helhet komma gruppen konstnärer inom måleri m.m. till godo. Förslaget syftade främst till att förbättra de unga konstnärernas arbetsvillkor. Nu är situationen den att, när det statsfinansiella läget tillåter, detta anslag på nytt bör höjas avsevärt. Av årets statsverksproposition framgår att departementschefen tillmötesgår stipendiemyndigheternas begäran och konstnärsorganisationernas «önskemål om vissa ändringar av de gemensamma bestämmelserna. Likaså föreslås att stort arbetsstipendium skall kunna utgå med högst 15 000 kronor mot tidigare 12 000 kronor. Dessa åtgärder är allesammans: ägnade att förbättra konstnärernas arbetsvillkor, och de ligger i linje med vad vi tidigare framfört önskemål om. I reservationen A vid punkt 1 har vi därför nöjt oss med att förorda att riksdagen i enlighet med motionerna 1:60 och 1II:80 hos Kungl. Maj:t måtte begära ändrad utformning av konstnärsbelöningarna. Beträffande de senare ber jag att få återkomma, och vill alltså nu yrka bifall till reservation A.

Herr talman! Som föregående talare givit uttryck åt har samhället under senare år visat ett ökat positivt intresse på det kulturella området. Då det gäller den punkt vi nu behandlar kan man konstatera att under de senaste fem åren anslagen höjts med inte mindre än i runt tal 2 miljoner kronor. Dessutom föreslås nu ytterligare en höjning på 300 000 kronor. Det råder emellertid alltid diskussion om formerna för konstnärsstipendiernas erhållande, men jag tror inte att någon har förmåga att åstadkomma en konstruktion som tillgodoser alla olika idéer som kan finnas på detta område. Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! I motionerna 1: 143 och II: 185 föreslås två nya typer av stöd åt konstnärer. Motionärerna anser, att de konstnärer som har de största svårigheterna att klara sig utan stöd från samhället framför allt är de yngre, i synnerhet de som just lämnat olika utbildningsanstalter och står i begrepp att etablera sig som fria konstutövare. De måste skaffa sig ateljé och all den utrustning och materiel, som behövs för deras konstnärliga verksamhet. Motionärerna för därför fram tanken på stipendier i form av s.k. etableringsbidrag på förslagsvis 5 000 kronor. Motionärerna menar, att sådana bidrag skulle utgöra ett välbehövligt komplement till befintliga stipendieformer. Även när det gäller möjligheterna att ställa ut sin produktion och få avsättning för sina alster är svårigheterna betydande för de yngre och relativt okända konstutövarna. Det fordras en ganska stor ekonomisk insats för att skaffa lokal, trycka katalog och annonsera. Inte minst det sistnämnda är dyrt. Det finns därutöver exempel på att en ung, medellös konstnär visavi en ut .ställningsarrangör kan råka in i ett be roendeförhållande, som han sedan har svårt att komma ur. Motionärerna har därför väckt tanken på inrättandet av ett antal utställningsbidrag, även dessa på förslagsvis 5 000 kronor. För sådana etableringsoch utställningsbidrag har motionärerna räknat med en sammanlagd summa av 75 000 kronor. De anser, att det kan ligga på stipendiemyndigheterna att bestämma om antalet stipendier av varje slag. Tankegången i motionen är vidare att man till etableringsoch utställningsbidrag kunde förvandla de fem nya konstnärsbelöningar, som är föreslagna av departementschefen, och därigenom slippa belasta den ansträngda statsbudgeten. Det blir en form av konstnärsstipendier, som det finns minst lika mycket behov av som konstnärsbelöningar. Utskottet har inte närmare diskuterat denna sak utan avstyrker helt kortfattat förslaget, och någon särskild reservation har inte heller kommit till stånd. Men då något av vad vi motionärer sagt, kanske återfinnes i de tankar om stipendier som ligger till grund för reservation A, ber jag att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Den punkt som nu behandlas gäller konstnärsbelöningarna. Dessa torde ha ganska liten betydelse som stöd åt de konstnärer som för närvarande är mest aktiva. De utdelas ofta till personer som inte får något egentligt ekonomiskt utbyte av dem. Belöningarna består i att de får ett belopp som är fem gånger basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, men i verkligheten inverkar reduktionsreglerna så, att beloppet blir väsentligt lägre. Enligt en undersökning som vi har låtit utföra har av de 105 personer, som formellt belönades som konstnärer under 1966, knappt hälften eller 44 erhållit någon form av belöningsmedel. Beloppen har varierat mellan 26 496 och 1 116 kronor. Genomsnittsbelöningen har uppgått till 13 500 kronor. Vi motionärer vill ifrågasätta, om inte hela frågan om konstnärsbelöningarna bör tagas upp till förnyat övervägande, och menar att det vore betydligt bättre om konstnärerna fick ett ekonomiskt stöd som verkligen skapade trygghet för dem. Det bör övervägas om man inte på annat sätt kan tillgodose behovet av hedersbevisning. Den konstruktion som konstnärsbelöningarna har fått är enligt statsutskottets utlåtande vid 1966 års riksdag mera inriktad på den belönades sociala trygghet för framtiden än på ekonomiskt stöd under den tid vederbörande är aktivt verksam. Jag kan inte helt acceptera denna konstruktion, och jag tycker att man även kan märka en glidning i regeringens uppfattning om syftet med belöningarna. Till en början framfördes hedersbevisningen som ett motiv för belöningarnas tillkomst, men nu har alltså trygghetsaspekten blivit huvudmotivet. Jag ifrågasätter om inte konstnärerna vore mera betjänta av ett kraftfullare ekonomiskt stöd under sin aktiva och produktiva tid, så att de då kunde få mera arbetsro och ha möjlighet att arbeta i större frihet.

Herr talman! Den punkt som nu behandlas tycks vara av den arten att man anser att den bör tas upp vid varje riksdag. Med dessa konstnärsbelöningar har statsmakterna velat ge en särskild utmärkelse åt dem som på det konstnärliga området — jag inkluderar hela fältet — har skapat större verk. Man har kombinerat denna utmärkelse med en viss rätt till inkomst, såsom nämnts i det förra anförandet. Om vi nu skulle gå ifrån denna konstruktion och införa något slags behovsprövning, skulle vi ur gemenskapen utesluta en del av de förnämsta konstnärer, som vi har och som på grund av sitt konstnärliga skapande fått en god in komst. Man vill ha två slags konstnärsbelöningar, en för konstnärligt skapande och en som har något slags socialvårdskaraktär över sig. Jag tycker inte att det vore lämpligt att gå denna väg. Den form som nu har valts innebär ett samhälleligt erkännande av den kulturella insats som har gjorts samtidigt som den ger en garanti för någorlunda god trygghet, om den konstnärliga verksamheten inte ger sådan genom inkomster på de produkter som har skapats. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det kan inte vara så stor anledning att ta upp någon lång debatt i denna fråga. Argumenten från båda hållen känner vi igen, och dessutom är kammarens tid rätt begränsad i dag. Det skall utan vidare erkännas, att dessa konstnärsbelöningar är av stort värde. Även om många av dem som belönas har en sådan inkomst att de inte kan få fullt belopp, innebär belöningarna ändå en trygghet för de förtjänta konstnärerna. Från den synpunkten är vi nog alla överens om att det har sitt värde att dessa belöningar finns. Frågan är emellertid om man inte, när man utdelar dessa belöningar, skulle kunna tänka sig ett grundbelopp, som utginge oavsett vilka inkomster vederbörande konstnär har. Konstnärerna finge varje år klart för sig att de är uppskattade, om de mottoge en belöning i reda pengar och inte bara i form av garanti för ekonomisk trygghet.

Herr talman! Det var dessa synpunkter jag i all korthet ville anföra.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Arvidson väl mycket förenklade saken när han redogjorde för min syn på denna fråga.

Därigenom skulle de visas större erkänsla.

Herr talman! Vi skall nu behandla frågan om förvärv av konst för statens byggnader, alltså frågan om den konstnärliga utsmyckningen av de statliga byggnaderna. Det kan då vara skäl i att påminna om att det blev ett mycket positivt gensvar redan vid 1962 års riksdag till förslaget om den s.k. enprocentsregeln, men tyvärr har Kungl. Maj:t inte vare sig i årets eller i de tre närmast föregående årens budgetförslag ansett sig kunna bereda utrymme för denna regels förverkligande. Enligt min uppfattning är det angeläget att anslaget till förvärv av konst successivt höjs, så att det snarast möjligt uppgår till minst en procent av byggkostnaderna för statens byggnader. Statens konstråd har ansett att anslaget etappvis bör höjas i riktning mot tillämpning av enprocentsregeln. Konstrådet begär en höjning av anslaget med 700 000 kronor för nästa budgetår. Kostnaderna för statliga nybyggnader, som anses böra få del av anslaget för konstförvärv, beräknas för nästa budgetår till minst 800 miljoner kronor, och tilllämpning av procentregeln skulle alltså kosta 8 miljoner kronor. Vi har inte sträckt oss så långt i våra äskanden utan i stället i reservationen begärt att Kungl. Maj:t skall få bemyndigande att medge statens konstråd att under budgetåret 1967/68 beställa konst för högst 2,5 miljoner kronor.

Herr talman! Beträffande statens inköp av konst till byggnader har ju summorna undan för undan ökats. Vid tidigare budgetbehandling har man gått in för ett system som innebär, att man dels ger ett belopp och dels ett beställningsbemyndigande. I år föreslås sålunda att ett anslag anvisas på 1,8 milj.kr.nor och att dessutom skall ges ett beställningsbemyndigande på 2 miljoner kronor. Detta torde komma att med föra stora möjligheter att förvärva konst och därigenom också stödja de skapande konstnärerna. För min personliga del tycker jag, herr talman, att det är mycket dumt att i ett fall som detta låsa sig vid en viss procentsats. Den konstnärliga utsmyckningen bör kunna få belöpa sig till mer eller mindre än en procent av den totala byggnadskostnaden. Man skall inte knyta kostnaden för den konstnärliga utsmyckningen till denna utan till det konstverk man önskar skaffa. Att stelbent och slaviskt, punkt efter punkt, binda sig till en viss procentsats resulterar till slut i en politik som innebär procentuella relationer som så småningom knyts till nationalinkomsten. Följer man slaviskt dessa procentuella bindningar kan man till sist råka i en situation där det inte finns utrymme för några som helst nya initiativ på andra områden. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I motionen II:56 av herr Hermansson m.fl. har hemställts att riksdagen måtte besluta att höja biblioteksersättningens grundbelopp från 6 till 10 öre för lån av rättsskyddat svenskt originalverk och till 4 öre för lån av översatt verk samt motsvarande höjning av referensexemplar ävensom att motsvarande uppräkning sker av ifrågavarande förslagsanslag. Den s.k. biblioteksersättningen är väl till själva sin princip och karaktär den anständigaste och mest logiska formen för samhällelig ersättning till författarna. Den är också mest förenlig med författarskapets värdighet, då den inte skall ha karaktären av en tillfällig, godtycklig nådegåva. I detta system ligger också en betoning av att kulturen är en integrerad del av samhällslivet och inte en lös bit ovanpå. Därför finns alla skäl att lägga allt större vikt vid denna form av ersättning. Detta har dock inte skett. Inte nog med att själva formen för ersättningens bestämmande fortfarande står i strid med dess karaktär, eftersom storleken av ersättningen bestäms utan någon som helst förhandling med den andra parten, utan dessutom släpar själva beloppet efter i förhållande till penningvärdets fall. Det antyddes från flera håll i kammaren vid förra årets behandling av ärendet, att denna ersättning för att vara värdebeständig i nuvarande läge borde uppgå till 10 öre. Ersättningen höjdes då med några öre, och man fick uppfattningen att beloppet stegvis skulle höjas tills eftersläpningen hade övervunnits. Nu har det emellertid låst sig igen, och utskottet avstyrker motionen endast med erinran om att en viss höjning genomfördes förra året. Bör författarna då inte vara nöjda? En liten slant extra fick de ju förra året. Nej, det är de nog inte, och därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall tili motionen II: 56.
Herr talman! Med hänvisning till att vi förra året gjorde vissa justeringar och inte ansett det nödvändigt att göra det även i år hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Stödet till stadsteatrar och därmed likställda teatrar utgår med belopp som fastställes efter prövning av teateroch orkesterrådet. Rådet skall vart tredje år ompröva grunderna för statsbidraget, och det slutliga fastställandet av detsamma sker på basis av bokslut för det tredje spelåret. ändring av nuvarande bidrag kan alltså, som departementschefen mycket riktigt påpekar, ske först i nästa års budget. Detta medför för de teatrar det är fråga om högst avsevärda svårigheter, i synnerhet då det gäller önskvärda utökningar av verksamheten. De förhöjda bidragen kommer litet för sent för att effektivt kunna sättas in i förnyad verksamhet. Här skulle man alltså kunna tänka sig en reducerad periodisering, så att en omprövning av statsbidraget sker vart annat år. Utskottet vill emellertid inte vara med om en ändring av det gällande bidragssystemet redan innan den första omprövningen kunnat göras, och det är naturligtvis ett argument som i vissa lägen är hållbart. Men om det är så, att det system som används redan nu visar sig mindre bra — och det kan man väl konstatera —, är det då omöjligt att omedelbart ändra detta?

Herr talman! Herr Nordstrandh ställde en fråga till mig som jag inte kan svara på. Det är ju ganska orimligt att begära att jag skall ge ett svar på huruvida systemet med treåriga perioder på detta område är tillfredsställande eller ej, då vi för närvarande befinner oss i första perioden och har ett år kvar på densamma. Jag tycker nog att herr Nordstrandh skall spara den frågan tills vi har prövat systemet åtminstone under en treårsperiod och har en hel treårsperiods erfarenhet bakom oss, innan han begär besked om hur man bedömer det. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag hade givetvis inte tagit upp denna fråga, om jag inte redan nu ansett mig kunna bedöma att systemet kommer att slå fel. På längre sikt kan jag ingenting säga, men inom ramen för de närmaste åren tycker jag att man kunde ha undersökt saken något mera än vad som tydligen har varit fallet.
Herr talman! För att man nu skall kunna ge ett omdöme om vad som sker nästa år måste man i någon mån vara i besittning av klärvoajanta egenskaper. Sådana saknar vi i statsutskottet. Vi är vana att bedöma på realia, och därför spar vi vårt omdöme tills perioden är slut.

Nu är det kanske inte så många som vet vad ett nationalfonotek är, och därför skall jag här redogöra litet för fonotekets verksamhet. Nationalfonoteket är en nationell samling ljudupptagningar av alla slag — alltså till skillnad från ett diskotek, som är en samling av enbart skivor. Ljudarkivet är ett modernt och slagkraftigt komplement vid undervisning och forskning. Det är inte bara musikoch teatermänniskor som har nytta av fonoteket, utan det har alla som sysslar med samhällsoch nutidshistoria. även naturvetare av olika slag har god hjälp av de oersättliga hjälpmedel som skall finnas i fonoteket. Inom fonotekets verksamhetsram ryms också utarbetandet av skivförteckningar, s.k. diskografer, och överföring av fonografrullar och vissa typer av grammofonskivor till band. Nationalfonoteket, som officiellt började sin verksamhet 1962, är inrymt i kungl. bibliotekets källare, och personalen uppgår för närvarande till två man, en tjänsteman och en arkivarbetare, Någon möjlighet att med så knappa personalresurser klara av arbetsuppgifterna har man givetvis inte. På de senaste fyra åren har fonotekets skivsamlingar vuxit från omkring 8 000 till ungefär 42 000, och det är lätt att räkna ut vad fonotekets föreståndare med en arkivarbetares hjälp kan klara av: de har inte möjlighet att hinna med något annat än de rena löpande ärendena. Alltjämt är 35 000 skivor okatalogiserade. De är endast registrerade. Om fonoteket också inte tog emot en enda skiva till, skulle det ändå ta 30 år innan ka talogen kunde vara klar. Personalens huvudsakliga sysselsättning för närvarande är att i packlårar lägga ned det material som fonoteket svämmar över av. Den lilla lokal fonoteket förfogar över är på 60 kvadratmeter. Den är naturligtvis alldeles för liten, speciellt som den nu är upplagringsplats för en mängd packlårar. När man nu har fått ett nationalfonotek måste det vara på tok att fonoteket inte ges bättre arbetsmöjligheter och tillräckligt med personal, så att det kan fylla sina uppgifter. Utskottet skriver i sitt utlåtande över motionerna att Kungl. Maj:ts förslag innebär en uppräkning av anslaget till kungl. biblioteket med 115000 kronor för en biblioteksassistent eller annan biträdespersonal. Riksbibliotekarien begärde i sina petita en intendenttjänst till fonoteket, vilket departementschefen avslog. Trots att fonoteket ligger under kungl. biblioteket i dubbel bemärkelse — dess lokaler utgöres av bibliotekets gamla kolkällare — och är ett bihang till biblioteket kan man inte därifrån slussa över den för fonoteket erforderliga personalen. Jag har inte något yrkande, herr talman.

Herr talman! Inom utskottet har vi bedömt denna fråga från utgångspunk-' ten av att till biblioteket ställs till för fogande 115 000 kronor för ytterligare personal. Vi har förutsatt att man inom biblioteket använder medlen på de områden där en personalförstärkning är mest angelägen. Huruvida det är detta eller något annat område kan vi inte med bestämdhet uttala oss om. Dessutom är det kanske mindre lämpligt att vi i ett riksdagsbeslut säger, att det inom en institution skall vara ny personal för den eller den detaljen. Jag tror, herr talman, att det är ändamålsenligast att vi följer de traditioner som tidigare varit bärande, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När nationalfonoteket tillskapades överförde man dit en bibliotekarie, som är placerad i A 26. Därför är det naturligtvis svårt att nu begära denna tjänst. Men uppenbart är att hur gärna kungl. biblioteket än skulle vilja slussa över personal så finns inga möjligheter till detta. Med de nuvarande personalresurserna fyller inte nationalfonoteket någon som helst uppgift. Efter vad jag hört får man kanske — hur välvilligt inställd riksbibliotekarien än är till kravet på ökad personal — svårigheter att på ett tillfredsställande sätt sköta verksamheten.

Herr talman! Här har vi kommit till en punkt, där herr Lindholm inte behöver förlora sig i klärvoajans. Det gäller centrala bidrag till studieförbunden. Studieförbunden får två slag av centrala bidrag — ett till omkostnader för den centrala organisationen och ett till den pedagogiska verksamheten. På senare tid har — och det är mycket tacknämligt i och för sig — anslaget till den pedagogiska verksamheten ökat undan för undan, medan bidraget till den centrala organisationen i stort sett måst ligga stilla. Detta har kommit att innebära att flera av studieförbunden, även de allra största bland de 13 av skolöverstyrelsen erkända, har råkat i vissa svårigheter, när det gäller den centrala organisationen, eftersom även bidragen från studieförbundens medlemsorganisationer tenderar att stagnera eller t.o.m. minska. Vi har nu i en motion anvisat en väg att åtminstone temporärt komma ur denna svårighet, nämligen att ur det pedagogiska anslaget ta så mycket till organisationen som behövs för att administrera den pedagogiska verksamheten, ty den administrerar sig naturligtvis inte själv. Det är ett konstruktivt förslag som man kan säga nej eller ja till — men det bör ju finnas en motivering. Utskottet skriver emellertid endast: »Det i motionerna I: 215 och II: 275 framförda förslaget är utskottet inte berett att biträda.» Ja, detta accepterar jag. Men varför är utskottet inte berett att biträda förslaget? Är det inte ett gott förslag vi framlagt? Man hade ju, om man inte vela ta hänsyn till statsbudgeten, kunnat begära en ökning av organisationsanslaget, vilket har skett i en annan motion. Man hesiterar dock för att göra det — och jag tycker det är riktigt att vara återhållsam härvidlag — men vi anger en annan lösning som enligt mitt förmenande är hygglig. Är det ett dåligt förslag? Jag har inget yrkande, herr talman.

Herr talman! Många av de motioner som behandlas fr.o.m. punkten 58 i utskottets utlåtande är gamla bekanta från tidigare år. Men just under punkten 538 finns ett förslag som verkligen är helt nytt. Och även om tiden går, herr talman, liksom tåg och flygplan, kan jag inte lova att fatta mig lika föredömligt kort som de närmast föregående talarna utan måste be att något närmare få utveckla vad som ligger bakom motionen II: 682. Så särskilt långrandig skall jag emellertid inte bli. Som kammarens ledamöter väl vet utgår sedan år 1954 statsbidrag till främjande av ungdomsverksamhet i olika former. Bland ifrågavarande ungdomsgrupper ingår sedan länge barn till flyktingar och invandrare, alltså nya grupper som under tiden efter andra världskriget blivit bofasta här i landet och erhållit svenskt medborgarskap. En av dessa minoritetsgrupper är den estniska, som omfattar cirka 19 000 personer. De har visat ett starkt samhällsintresse och har väl assimilerats i det svenska samhället, där de gjort betydande insatser på många arbetsfält. De har i allmänna val 1956 grundat en institution, Esternas representation. Ingen annan estnisk sammanslutning — de är många — har i lika hög grad sökt och funnit förankring hos den estniska befolkningsgruppen som helhet. I valet 1956 deltog över 5 000 väljare. Nya val hölls 1959, 1962 och 1966. Genom att alla i Sverige bosatta ester som fyllt 20 år är röstberättigade och kan deltaga i dessa val är rösträtten icke beroende av medlemskap i någon estnisk organisation. Representationen företräder olika meningsriktningar men partilistor förekommer inte utan valen sker mellan individuellt uppställda kandidater till Esternas representation, som består av 100 delegater. Ett särskilt intresse har denna estniska representation ägnat kulturell och ungdomsvårdande verksamhet. Den se nare bedrivs bl.a. genom styrelsen för Estniska folkhögskolan. I nio år har denna folkhögskola varje sommar anordnat en treveckorskurs för aktiv estnisk ungdom i syfte att dels ge denna ungdom en grundlig insyn i den svenska demokratin, dels förmedla kunskap och information i speciella estniska ämnen: estniska språket, historia, geografi, litleraturhistoria, samhällskunskap, kulturhistoria, konst, musik, sång och folkdans. Kursen står öppen för ungdom mellan 17 och 35 år och som lärare och föreläsare har engagerats bland andra yngre estniska akademiker. Ingen av dessa lärare har hittills erhållit någon ersättning vare sig för utförd prestation eller för resekostnader. Mindre bemedlade deltagare har erhållit blygsamma stipendier som Representationen och några äldre estniska studentorganisationer ställt till förfogande. Som komplement till sommarkurser har ordnats vinterkurser i Stockholm i studiecirkelform, vilka främst bevistats av studerande ungdom. I andra större städer, där det finns mera betydande inslag av ester, har ordnats föredrag och diskussioner. Esterna har sålunda själva startat och drivit denna folkhögskoleverksamhet i nio år utan något stöd från stat eller kommun. Bland esterna själva betraktas dessa kurser som det hittills bästa resultatet av ungdomsarbetet. Många inom högerpartiet har ansett denna verksamhet vara väl förtjänt av ett ekonomiskt handtag. Vi har dock nöjt oss med att hemställa om ett anslag på 20000 kronor. Utskottsmajoriteten har avstyrkt vår blygsamma begäran utan annan motivering än att utskottet, som det står, »för egen del ej är berett biträda detta förslag». Herr talman! Nog är statsutskottet känt för att vara mästerligt när det gäller korta formuleringar, men denna är verkligen lapidarisk. Mycket kortare kan det näppeligen vara. Möjligen skulle man kunna utelämna orden »för egen del». Har dessa inte någon för andra ledamöter förborgad särskild innebörd, så hade meningen kunnat bli ännu litet kortare.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 Jag har haft ett litet samtal med herr talmannen, och med hans tillstånd skall jag i ett sammanhang ta upp de andra punkterna eftersom jag där skall bli nästan lapidarisk. Vad gäller punkt 62 har vi från högerhåll följt våra traditioner och föreslagit medel för en särskild tjänst som estnisk ungdomsinstruktör. Utskottet har avstyrkt motionerna under åberopande av att 1962 års ungdomsutredning inom kort väntas presentera ett förslag. Vi har funnit oss i detta. Skulle dessa frågor inte tas upp i det kommande betänkandet får vi återkomma. På de övriga punkterna har jag mycket litet att tillägga. Som jag nyss sade har vi också på en annan punkt fullföljt vår traditionella linje att statsbidrag inte skall utgå till politiska partier och som konsekvens därav icke heller till de politiska ungdomsorganisationerna, vare sig till utbildning av ungdomsledare eller till den centrala verksamheten. Detta har vi diskuterat så många gånger här i kammaren att jag skall avstå från att upprepa argumenten för vår ståndpunkt. Det lär inte vara möjligt att övertyga majoriteten om riktigheten i vår principiella uppfattning, lika litet som majoriteten kan övertyga oss om att vi har fel. Vi har ippenbarligen olika grundsyn på dessa statsbidrag. ledamöterna enats om en höjning av anslaget med 45 000 kronor för bidrag till Sveriges fria kristliga studentförening och Fria kristliga gymnasiströrelsen. Denna punkt kommer att närmare utvecklas av andra talare. Jag återkommer alltså, herr talman, med yrkanden under de särskilda punkterna när dessa föredras.

Herr talman! Ibland önskar man få utlåtanden skrivna så koncentrerat som möjligt, men när vi följer denna bruksanvisning får vi anmärkning för att ha varit alltför kortfattade i vår skrivning. Vi har ju den pressen på oss att vi bör begränsa kostnaderna för riksdagstrycket så mycket som möjligt, och därför har vi på olika punkter format satserna i synnerligen koncentrerad form. Nu förordas att speciella anslag skall beviljas esterna så att de skall kunna bevara sin kulturella egenart i framtiden. Då kan precis samma argument anföras för en rad andra folkslag som är representerade inom Sveriges gränser. De är greker, jugoslaver, italienare, för att inte tala om våra nordiska grannar: finnar, norrmän och danskar. Jag tror inte att det vore lämpligt att vi börjar satsa på särskilda folkhögskolekurser för att dessa skall få tillfälle att bevara sin speciella egenart. Om man skulle gå på denna motion, bleve det en viss diskriminering av de andra nationaliteterna, därest dessa inte finge lika behandling, eftersom de, såvitt man kan förstå, också på sina områden gör en betydelsefull insats 1 Sverige. Vi har sedan den gamla diskussionsfrågan om huruvida de politiska ungdomsorganisationerna skall få stöd eller ej. Jag har kvar min uppfattning från tidigare diskussioner. Jag kan omöjligen förstå varför man i högerlägret ovillkorligen skall diskriminera den politiska verksamheten, ty högerns yrkande innebär i sak att man betraktar den politiska ungdomsrörelsens verksamhet som något mindervärdigt och inte förtjänt av ett samhälleligt stöd. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Om inte utskottets talesman hade provocerat mig, skulle jag inte ha yttrat mig på denna punkt, men när herr Lindholm i detta sammanhang talar om att man skall hålla sig kort 1 utskottsutlåtandet för att därmed begränsa tryckerikostnaderna, måste jag säga några ord. Så mycket dyrbarare hade ett längre uttalande inte blivit. Det kunde för övrigt ha varit rätt intressant för esterna, om vi i utskottsutlåtandet hade fått den motivering som herr Lindholm nu gav med hänvisning till jugoslaver, turkar, spanjorer, italienare och många andra. Om herr Lindholm hade deltagit i Nordiska rådets session i Helsingfors skulle han ha fått höra vilka speciella åtgärder vi redan har vidtagit och kommer att vidtaga för den finskspråkiga minoriteten i detta land. Esterna har dock varit här i tjugo år och bedrivit denna verksamhet under lång tid. Jag tycker inte alls att det hade varit underligt om vi hade givit esterna det handtag som ett bidrag enligt vårt förslag hade inneburit. Beträffande diskrimineringen av de politiska ungdomsorganisationerna framför herr Lindholm ungefär samma argument som framfördes förra året. Det hjälper inte hur mycket vi argumenterar och motargumenterar, vi kan ändå inte övertyga varandra. Jag anser inte att det är fråga om någon diskriminering; jag anser endast att man inte bör ge statsanslag till politiska partier. Jag tycker att de är likvärdiga med andra organisationer men att det är principiellt felaktigt att staten anslår pengar till politiska partier och så att säga sanktionerar de partier som redan finns medan andra partier inte skall kunna få någonting. Jag kan inte ändra uppfattning på den punkten.
Herr talman! Nog blir det väl ändå en diskriminering? Herr Björkman säger att han anser att de politiska ungdomsorganisationerna är likvärdiga med andra ungdomsorganisationer, och de andra ungdomsorganisationerna är herr Björkman beredd att ge ett samhälleligt stöd emedan de har en betydelsefull uppgift att fylla bland Sveriges ungdom. Argumenteringen håller inte, herr Björkman!

Herr talman! Under denna punkt behandlas anslaget till utbildning av ungdomsledare. I det sammanhanget har jag tillsammans med två andra ledamöter i denna kammare väckt en motion, nr 127, med hemställan att riksdagen måtte höja anslaget till denna utbildning med 100 000 kronor.

Detta innebär att det reducerade beloppet måste fördelas på flera organisationer, och således innebär Kungl. Maj:ts för slag en avsevärd reducering av stödet till ungdomsledarutbildningen. Detta föreslås i en tid då ungdomsproblemen bränner som knappast någon gång tidigare och då kravet på ungdomsarbetets kvalitet och mångsidighet är i ständigt stigande. Jag behöver inte ta några exempel. Vi vet allesammans vilket tillstånd som för närvarande råder på ungdomsfronten. Det var också i medvetande om behovet av samhällets stöd till det värdefulla arbete som ungdomsorganisationerna bedriver som vi häromåret beslöt att statligt bidrag skulle utgå till dessa. Även de politiska organisationerna var inbegripna, och jag anser för min del att de ingalunda bör ställas åt sidan. Skall samhällets åtgärder få avsedd effekt, måste vi även lämna ett ordentligt stöd till ledarutbildningen. Vi vet alla att den frivilliga ungdomsverksamheten står och faller med tillgången på goda ledare. Jag vill gärna i detta sammanhang ge uttryck för stor uppskattning av de många tusen ledare som år efter år kämpar i denna krävande uppgift, ofta under ekonomiskt besvärliga förhållanden och utan att själva erhålla någon annan ersättning än tillfredsställelsen att få vara de unga till hjälp. Vi vet också att kraven på ungdomsarbetets kvalitet och mångsidighet växer. Många ungdomsledare känner behov av vidgad utbildning, och luckorna efter dem som lämnar ledargärningen måste fyllas. Det är därför synnerligen angeläget att vi ger ett ökat stöd till denna utbildning. Skolöverstyrelsen har föreslagit en ökning med 220 000 kronor men då beräknat en ytterligare ökning av antalet bidragsberättigade organisationer. Med hänsyn till det ekonomiska läget har vi stannat vid en höjning med 100 000 kronor, men inte ens detta har utskottsmajoriteten velat tillstyrka. Man hänvisar till att 1962 års ungdomsutredning inom kort kommer att avge sitt slutbetänkande, vilket även säges be handla utformningen och omfattningen av statens:stöd till ungdomsledarutbildningen. Detta gör man trots att man vet att proposition med anledning av utredningens resultat kan föreläggas riksdagen tidigast år 1968 och sålunda inte kan påverka anslaget för det budgetår vi nu behandlar. Enligt min mening kan utredningen därför inte åberopas som skäl mot en höjning för det budgetår som börjar den 1 juli 1967. Herr talman!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

Herr talman! Under punkt 60 är de borgerliga ledamöterna i utskottet eniga om att föreslå en höjning av anslaget Utbildning av ungdomsledare med 100 000 kronor. Detta yrkande ingår i både reservationen F1 och reservationen F 2; då vi samtidigt yrkat avslag på bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna har vi emellertid en egen reservation. Jag vill meddela kammaren, att om vårt förslag i reservation F 2 av herr Ottosson m.fl. i en eventuell förberedande votering blir utslaget, så ser vi oss föranlåtna att i en eventuell ny votering mellan utskottets hemställan och reservation F 1 avstå från att rösta, då vi eljest kunde dra på oss en utgift på 300 000 kronor utöver det förslag vi har.

Herr talman! Under denna och de närmaste punkterna kommer en del ungdomsfrågor att behandlas. Inom utskottet har vi mycket ingående diskuterat denna sak, och jag vågar säga att vi ställer oss mycket positiva till ett samhälleligt handtag åt ungdomen — det är ju dagens ungdom som i morgon skall fortsätta vårt arbete på olika verksamhetsområden i vårt samhälle. Att vi nu har avstyrkt samt liga motioner har samband med att 1962 års ungdomsutredning, som har hela denna problematik till prövning, inom kort beräknas avlämna sitt betänkande. Vi tycker för vår del att det är bättre att få ett samlat grepp över hela ungdomsproblematiken sådan den enligt vår förhoppning kommer att presenteras av denna ungdomsutredning. Under sådana förhållanden har vi inte velat avvika från Kungl. Maj:ts förslag på denna och en rad följande punkter. Det är också med den moti-: veringen som utskottet avstyrker i ärendet väckta motioner. Jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det utvecklingssamhälle som vi lever i ställer ständigt människorna i nya situationer. Det gäller inte minst ungdomen. Åtskilliga redovisningar vittnar också om att problem på detta område inte saknas. I ett sådant läge är det utomordentligt viktigt att samhället inte är overksamt utan ger det stöd och den uppmuntran till positiva och värdefulla insatser som kan ges. En sådan väg till ungdomen och för ungdomen går över dess egna organisationer; det är angeläget att dessa organisationer får möjligheter att arbeta. Inom de ideella ungdomsorganisationerna bedrives en fostrande verksamhet av stor omfattning och med aktningsvärt innehåll. Organisationerna har vid sidan av hem och skola de bästa förutsättningar att vara till hjälp för att ungdomarna skall kunna växa in i samhällsgemenskapen och få en positiv inställning till samhällsarbetet. Det skulle vara allvarligt om den kraftkälla som de frivilliga ungdomsorganisationerna i detta avseende utgör skulle försvagas. Så kan ske om inte de elementära resurser ställs till deras förfogande som behövs för att utveckla verksamheten. Till de mest väsentliga åtgärderna hör att åstadkomma en betydligt utökad ledarutbildning. Det ställs större krav på en ungdomsledare i dag än kanske tidigare. Om resultat skall uppnås i arbetet, måste en ungdomsledare också vara utbildad för sin uppgift. Jag tror inte att det är någon överdrift att påstå att mycket av organisationernas möjligheter för framtiden är beroende av hur ledarfrågan kan lösas. Detta tycker jag på ett alldeles påtagligt sätt har uppmärksammats av organisationerna själva genom deras satsning på att skola ledare, vilket också framgår av de anmälningar som är gjorda om planerad verksamhet för nästa år. Ett sextiotal organisationer har redovisat ett utbildningsprogram, som enligt nuvarande grunder för statsbidrag skulle kräva cirka 11,8 miljoner kronor. Samtidigt har departementschefen föreslagit ett oförändrat statsbidrag på 2,5 miljoner kronor vilket också tillstyrkts av utskottets majoritet. Anledningen till detta förslag är, såsom tidigare i dag har redovisats, att man vill invänta resultatet av 1962 års ungdomsutredning. Självfallet bör man i princip inte fastslägga nya riktlinjer i ett läge när en utredning pågår och snart väntas framlägga sitt betänkande. Men det vore skäligt att få en uppräkning som åtminstone täckte in något av det växande behovet, allra helst som utrednigens slutbetänkande tydligen alltfort låter vänta på sig. Vi har i motion II: 182 föreslagit en uppräkning av anslaget med 500 000 kronor. Det är anledning att beklaga att önskemålet om denna som man tycker blygsamma höjning inte kunnat föranleda ett positivt ställningstagande. Jag tycker att någon höjning borde ha kunnat göras med häsyn till penningvärdeförsämringen och de ständigt ökande kostnaderna. Det skulle vara beklagligt om den kraftkälla som ungdomsorganisationerna utgör skulle raseras under det att man väntar på ett bättre stöd från samhället. Vid denna punkt har också fogats en reservation från högerhåll. Herr Björkman har på sitt vanliga sätt argumenterat för sin principiella inställning i denna fråga. Jag har lika litet som tidigare anledning att i år gå in i polemik med herr Björkman. Jag vill bara konstatera att herr Björkman troligtvis även i sitt parti blir alltmera ensam i sin benhårda fasthållning vid att de politiska ungdomsorganisationerna inte skall få del av samhällets stöd. Man kan ju inte komma ifrån att det arbete som bedrivs av de politiska ungdomsorganisationerna är utomordentligt värdefullt i en demokratisk stat som vill ha kunniga och i samhällsfrågor väl initierade medborgare. Tillräckliga resurser till de politiska ungdomsorganisationerna är en bra garanti för det. Med anförande av dessa synpunkter har jag i korthet velat understryka nödvändigheten av ökat stöd till ungdomsledarutbildning, vilken är mycket viktig för den ideella ungdomsverksamheten, en verksamhet som samhället inte har råd att undvara. För att i någon mån ge uttryck för min principiella syn på frågan och min önskan om en uppräkning av anslaget till ungdomsledarutbildning ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 147 och II: 182.
Herr talman! Om herr Boo tror att jag är ensam om min, som han kallar det, benhårda uppfattning, vill jag råda herr Boo att vänta på voteringen och se på siffrorna. Om herr Boo sedan också räknar med de högermän som är utkvittade blir resultatet riktigt.

Herr talman! Vi väntar säkert alla med mycket stora förväntningar på 1962 års ungdomsutrednings betänkande.

Det synes mig märkligt att man bara därför att detta betänkande låtit vänta på sig skall låta bidraget urholkas. Kan det vara sakligt riktigt att göra på det sättet? Enligt min mening kan det knappast vara det, ty vi får komma ihåg att det också på det här området skett väsentliga kostnadsökningar. Samma verksamhetsram drar i dag betydligt högre kostnader än för ett par år sedan. Vidare har antalet anslagsberättigade organisationer ökat med sex, så att anslaget måste nu delas upp på flera. Det är alltså två faktorer som medverkar till att bidraget urholkas, och jag kan inte anse det vara riktigt i en tid, då ungdomsfrågorna bränner som aldrig förr — som jag uttryckte det tidigare — att låta något sådant ske. Jag finner det ytterst angeläget att den i motionen föreslagna höjningen, vilken också förordas av reservanterna, bifalles.
Herr talman! Det råder inga delade meningar om att samhället bör stödja ungdomsorganisationerna med hänsyn till den betydelsefulla uppgift de har bland ungdomen. Men såsom jag tidigare anfört beräknas 1962 års ungdomsutredning inom kort avlämna ett betänkande där den enligt direktiven tagit upp ungdomsfrågorna i hela deras vidd. Då är det väl ändå klokt att vänta och se vad det innehåller och om det ger nya och vidgade synpunkter på ungdomsproblemen. Jag tycker att herr Westberg skulle lyssna litet grand till sin partiledare. Denne brukar ju, när vi diskuterar olika problem, alltid klaga över att det inte blir ett samlat grepp, som han uttrycker det. I detta fall kan den önskan han har om ett samlat grepp bli en realitet, och då tycker jag att herr Westberg skall nöja sig med det, ty vi bör väl ändå se alla aspekter på frågan innan vi kör vidare. Sedan kan man naturligtvis här som på andra punkter hävda att det blir en standardsänkning genom att anslaget inte höjs så eller så mycket. Det är inte någon tvekan om att vi på åtskilliga punkter i statsverkspropositionen skulie kunna höja med avsevärda belopp och förbruka dem, men det är ju så att skall man försöka hålla ihop budgeten, får man se till att de olika delposterna inte springer i väg på ett sätt som slutligen spränger den totala ramen för budgeten.

Herr talman! Jag delar visst herr Lindholms uppfattning att vi behöver ett samlat grepp på detta problemkomplex. Det trodde jag att jag hade sagt tydligt nog. Jag sade att vi emotser allesamman med mycket stora förväntningar utredningens betänkande. Men såvitt jag kan finna utesluter ingalunda denna motion och den föreslagna uppräkningen av anslaget ett sådant samlat grepp när utredningsresultatet föreligger. Jag tror att det är omöjligt att på sakliga grunder hävda att denna relativt måttliga uppräkning skulle hindra ett samlat grepp på denna problematik. Jag tror mycket väl att vi kan höja anslaget i enlighet med vad som föreslagits i motionen och ändå göra detta samlade grepp när den tiden kommer.

Herr talman! Fritidsgruppen är ett bra instrument för att nå ungdomar i låga åldersgrupper. Detta bör utnyttjas. Det måste vara riktigt att fånga in ungdomarna till organiserad gruppverksamhet, innan de suges in i gäng och gruppbildningar utanför hemmets, skolans och ungdomsorganisationernas inflytande och ledning. Erfarenheterna visar även att det är lätt att nå ungdomar i allt lägre åldrar för positiva aktiviteter inom fritidsgruppens ram. i statsbidragsberättigad fritidsgrupp som för närvarande gäller — 12 år — måste anses vara alltför hög. Redan nu redovisar många fritidsgrupper yngre deltagare, 10—11-åringar, och det skapar onekligen en viss irritation samt ekonomisk belastning för gruppen att inte statsbidrag utgår till de kostnader gruppen har för dessa ungdomar. Av den anledningen har många kommuner beslutat komplettera de statliga bestämmelserna och fyller ut de uteblivna statliga bidragen när det gäller dessa ungdomar. I och för sig är det tacknämligt, men man bör självklart eftersträva en större likformighet på detta område. Vi har från vårt håll under en rad av år påyrkat en sänkning av åldersgränsen för deltagande i statsbidragsberättigad fritidsgrupp till 10 år. Förr om åren har vederbörande utskott avstyrkt, med motivering att man vill invänta förslagen från 1962 års ungdomsutredning. I år har emellertid utskottet gjort ett principiellt ställningstagande och yttrar att skäl talar för en viss justering av den nedre åldersgränsen. Självfallet noterar jag detta med stor tillfredsställelse. Jag vill också hoppas att riksdagen redan nästa år får förslag om en sänkning av den nedre åldersgränsen för rätt till statsbidrag i fritidsgrupp.

Herr talman! Det är likadant här som på tidigare punkter, att vi avvaktar resultat av pågående utredningar. Med hänvisning härtill ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Under punkt 62 i statsutskottets utlåtande nr 52 behandlas bidragen till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Det är ett 40-tal organisationer som för närvarande får dylika bidrag enligt de av riksdagen beslutade grunderna. Bidrag utgår dels som ett grundbidrag på 20 000 kronor, dels som ett instruktionsbidrag vars storlek är beroende av antalet medlemmar i ungdomsorganisationen, och dels som ett rörligt bidrag, beroende av antalet lokalavdelningar i organisationen och med varierande belopp. De förbättrade bidragsgrunder som skolöverstyrelsen föreslog redan i fjol har ecklesiastikministern inte tagit ställning till. I statsverkspropositionens bilaga nr 10 redovisas de av skolöverstyrelsen till erhållande av bidrag föreslagna nya organisationerna. Liksom i fjol finns bland dessa Sveriges kristliga studentförening, FKS, och Fria kristliga gymnasiströrelsen, FKG. För dessa båda som till gagnet är en organisation har vi från riksdagens kristna grupp med anslutning från riksdagens samtliga partier lagt fram motion II: 390, i vilken yrkas ett bidrag av sammanlagt 45 000 kronor. Utskottsmajoriteten vill på grund av pågående ungdomsutredning inte utvidga kretsen av bidragsberättigade organisationer. Härtill är att säga, att varken skolöverstyrelsen eller vi motionärer förmenar att det i nuvarande läge kan bli tal om en nedskärning av bidragen till ungdomsorganisationerna. Röstsiffrorna för detta ärende, som vi behandlade i samma form i fjol, låg för övrigt mycket nära varandra, d. v. s. 104 mot 102 i denna kammare. FKS och FKG-organisationerna verkar inom 40 lokalavdelningar i sex distriktssammanslutningar och räknar 3300 medlemmar i åldern 12—25 år. Det bör påpekas att inflytelseområdet för rörelsen är betydligt större än dessa medlemssiffror antyder. Det öppna ungdomsarbetets princip har länge legat till grund för rörelsens verksamhet. De båda sektionerna är genom sina stadgar och sin organisationsplan intimt förbundna med varandra. Man har gemensamt kansli och gemensam generalsekreterare. Två sekreterare arbetar i FKG:s tjänst, och för dessa har Sveriges frikyrkoråd lovat svara, dock endast t.o.m. innevarande år. För den centrala ledningen samt för resekostnader och övriga driftkostnader är organisationen helt beroende av frivilliga gåvor. Utan ytterligare resurser är det svårt att vidmakthålla verksamhetens nuvarande omfattning och än svårare att bygga ut arbetet i takt med utbildningssamhällets expansion. FKG är som sagt öppen för alla oavsett anslutning eller livsåskådning. Naturligtvis har särskilt gymnasisterna ett stort behov av debatt. Nära nog alla si dor av mänskligt liv lägges under ung debattvilja, synas, kommenteras, antas eller avfärdas. De bidrag till en idédebatt som här ges hoppas vi skall hjälpa den enskilde att ta rätt ställning när det gäller värdena i livet. Kyrkliga gymnasiströrelsen har sedan länge åtnjutit sådant anslag. Vi föreslår i motionen att organisationen beviljas ett instruktionsbidrag, avsett för generalsekreterarens lön, ett grundbidrag om 20 000 kronor avsett till förstärkning av organisationens allsidiga verksamhet samt ett rörligt bidrag om 5 000 kronor avsett för förstärkning av organisationens kontakt med sina l1okalavdelningar, i allt sålunda 45 000 kronor. Med sin kvalificerade och gränsöverskridande verksamhet framstår denna organisation som i ovanligt hög grad präglad av den fostran till demokrati som är en av huvudmotiveringarna för bidragsgivande till ungdomsorganisationerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till de vid punkten 62 fogade reservationerna 1 och 3 a av herr Harry Carlsson m.fl.

Herr talman! Av propositionen framgår att man för närvarande arbetar med en omprövning av frågan vilka organisationer som skall beviljas stöd på de grunder som gäller, och därtill kommer pågående utredningar på dessa områden. Under sådana förhållanden har vi på utskottsmajoritetens sida inte velat gå utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit utan i avbidan på resultatet av dessa prövningar föreslår vi oförändrat antal. Jag ber, herr talman, att med stöd av detta få yrka bifall till utskottets hemställan.